Herr talman! Herr Boo pläderade för att vi skulle vänta med att fastställa obligatoriet för den sista delen av övergångslantbrukarna, alltså de med små inkomster eller som är något till åren. Vi som tillhör utskottets majoritet hävdar emellertid att det inte kan vara svårare för en lantbrukare att fylla i den enkla blankett det här rör sig om än det är för någon annan rörelseidkare, som i åratal har varit tvungen att använda den metoden, t.ex. skräddare, skomakare, cykelreparatörer och andra. Det är inte svårare för lantbrukaren att göra det, och det är orimligt att ligga kvar med två metoder. Då säger man att man inte har begärt att ligga kvar med två metoder utan att man bara vill vänta en liten tid. Men om systemet till äventyrs inte skulle fungera, så får väl riksdagen fatta ett nytt beslut. Vi tycker inte det är ändamålsenligt att i dag göra undantag för en stor grupp lantbrukare, när vi föreslår ett obligatorium som vi tror kommer att fungera. Sedan sade herr Adolfsson att det behövs ett konto för att klara konsolideringen, men då tror jag att han har fel. Det finns ju möjligheter att skriva ned det lilla lager man har, och har man inget lager gör man ändå nedskrivningar på inventarier och maskiner. Och om någon väntar ersättning från skördeskadeförsäkringen nästa år, så får han låta bli att skadeåret skriva ned maskinerna och skjuta upp den saken till det året då han får ut skördeskadeersättningen. Jag tror att det med detta system är mycket lätt att ändå få den inkomstutjämning som det är fråga om, Det finns många företagare inom många andra näringar som inte heller har några lager, och de försöker klara det på detta sätt. Det finns enligt min uppfattning inget behov av några ytterligare kontometoder; det är mera motiverat med en varning att inte hundraprocentigt använda de avoch nedskrivningsmöjligheter som det nya systemet ger. När det gäller det brutna räkenskapsåret är motiveringen till förslaget helt enkelt att det knappast finns några möjligheter att få in kontrolluppgifter avseende annat än helt kalenderår. Man anser att man då inte kan tillåta brutet räkenskapsår, eftersom kontrolluppgifterna gäller helår. Det finns helt andra kontrollmöjligheter när det gäller dem som använder den fullständiga bokföringsmetoden. Sedan till frågan om jag hade någon saklig motivering för att icke biträda utredningens förslag om en avskrivning med 65 procent. Jag tyckte att jag förklarade det. I propositionen och i utskottets betänkande har det föreslagits uppluckringar av utredningen, framför allt när det gäller ingångsvärdet för byggnader; man vill ha kvar 2/3-principen och man vill genomföra den nya 25-procentsregeln. Det är förmånligare än vad utredningen hade föreslagit — det är ett av skälen. Ett annat skäl är att jag tror att det finns sakliga grunder att gå ned från 65 till 50 procent. Jag kan utan vidare säga att det var en kompromiss när jag accepterade 65 procent. Jag anser själv att 50 procent är rimligare. Om man gör en utredning och tar med alla de maskiner som man i dag tror kommer att föras över, så kommer man upp till 65 procent. Men om man räknar med alla de gamla maskiner som det dessutom finns möjlighet att ta med, tror jag att 50 procent är sakligt riktigare än 65 procent. Det är anledningen till att jag har kunnat stödja 50-procentsregeln.

Herr talman! När justitieutskottet har behandlat föreliggande proposition om ändring i brottsbalken har vi haft en utgångspunkt gemensam, nämligen att det fortfarande behövs en militär straffordning men att den inte skall vara onödigt omfattande. Det är kanske också den utgångspunkten som har gjort att hela utskottet tillstyrker propositionens förslag om att man skall avskaffa det militära dödsstraffet. Jag behöver inte orda mycket om detta, utan vill bara understryka att utskottet på den punkten är enigt. Det är en synpunkt som utskottet ger uttryck åt i betänkandet som det finns anledning att understryka. Jag vill göra det mot bakgrund av vad departementschefen uttalat i propositionen. Utskottet säger att några överväganden rörande nödvändigheten av att i ett framtida krigsläge återinföra dödstraffet nu inte bör förekomma. Vi tycker att ett avskaffande nu även bör gälla framtiden. På en punkt har utskottet stannat i olika uppfattning. Det gäller frågan om arreststraffet. Jag har blivit alldeles ensam på den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Det kan kanske tyckas litet förmätet av den som inte gjort någon värnpliktstjänstgöring och än mindre suttit i militärarrest att ha någon så bestämd mening i det här ärendet. Men jag har ändå kommit fram till den uppfattningen att det är nödvändigt att ha en viss skillnad i bedömningen mellan den militära och den civila strafflagstiftningen. Skillnaden skulle motiveras av att försvaret i krig skulle fullgöra extraordinära uppgifter och att försvarets effektivitet i hög grad beror på hur pass väl utvecklad disciplinen och ordningen är. Det är alldeles klart att man inte kan spara med en sådan utbildning, tills man befinner sig i krigstillstånd. Hela den militära utbildningen i fredstid måste just inriktas på att försöka skärpa kraven på disciplin och ordning. Detta är anledningen till att brott mot ordning liksom indisciplinärt beteende inom det militära beivras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från civila förhållanden. Till grund för propositionen ligger militärstraffsakkunnigas betänkande, som vägt för och emot i detta ärende. Till slut stannade kommittén för att behålla arreststraffet och underströk att det har en icke obetydlig brottsavhållande och disciplinfrämjande effekt. Såvitt jag kunnat finna har det alldeles övervägande antalet remissinstanser som yttrat sig över detta betänkande delat den här uppfattningen. Jag vill då särskilt nämna RÅ, vars ord väl väger ganska tungt i detta sammanhang, och kanske även militärpsykologiska institutet som ju lägger andra synpunkter på frågan men som ändå kommit till samma slutsats. Jag vill också nämna att samtliga länder, vilkas rättsordningar möjligen kan tjäna som ledning för vår bedömning, fortfarande har bibehållit arreststraffet. Enbart dessa omständigheter kan leda den icke så väl invigde till den ståndpunkten att vissa skäl ändå måste tala för att man bibehåller arreststraffet. Nu kan sägas att tillämpningen av arreststraffet successivt har minskat. Det är ju också riktigt. Men det betyder i och för sig inte att man kan utgå från att det inte längre behövs. Tvärtom kan det vara så att förekomsten av ett arreststraff ändå har en psykologisk effekt, som gör att man har lättare att klara disciplinproblemen i försvaret. Som jag ser det måste man väl även i fortsättningen räkna med att krigsmän begår brott, som rent militärt och även civilt sett är så pass kvalificerade, att om man inte hade arreststraff, skulle fängelse kunna tänkas som påföljd. Vissa grövre lydnadsbrott och våldsbrott samt rymningar av allvarligare slag förekommer ju fortfarande, och rent allmänt har jag ingen känsla av att ordningen i försvaret blivit så pass mycket bättre, att man nu med den motiveringen skulle kunna säga att tiden är mogen att avskaffa arreststraffet. Har man inget arreststraff, är enda alternativet att låta vederbörande bli dömd av civil domstol och få fängelsestraff. Jag har bedömt saken så att fängelsestraff i alla fall är ett sämre alternativ för de värnpliktiga än arreststraffet. Det är nämligen en fördel med utdömandet av arreststraff så till vida, att man i alla fall stannar inom krigsmakten; man får inte för framtiden någon prick på sig som ett fängelsestraff i alla fall medför. Dessutom innebär ju fängelsestraffet att man som regel måste hemförlovas och riskerar ett avbrott i den militära utbildningen som man sedan får återuppta vid ett senare tillfälle. Det fritidsstraff som departementschefen föreslår är maximerat till i regel 15 dagar. Jag tycker att det blir ett ganska stort glapp mellan det fritidsstraffet och fängelsestraff, som i alla fall har ett minimum på 30 dagar.

Det är alltså inget alternativ som man vill ta med i bilden. Nu säger både departementschefen och utskottets majoritet att man ändå har vissa alternativ ifall det skulle bli för besvärligt. Två alternativ redovisas. Det ena är villkorlig dom eller skyddstillsyn. Jag måste fråga mig: Kan en skyddstillsyn ha någon särskilt brottsavhållande effekt? Det betvivlar jag. Det andra alternativet är att man skall i ökad omfattning hemförlova de värnpliktiga. Det tycker jag förefaller ännu mera tveksamt som påföljd betraktat. Jag vet ju inte hur det fungerar, men jag skulle föreställa mig att många tycker att det egentligen är ganska bra att bli hemförlovad. Förmodligen kommer det synpunkter på detta från dem som är mera sakkunniga än vad jag är. Jag uppfattar det i varje fall inte som någon påföljd som skulle ge den effekt man är ute efter. Jag menar alltså att ett avskaffande av arreststraffet kan leda till att man får ökade disciplinproblem inom försvaret, att försvarets effektivitet kommer att lida ytterligare. Jag menar att vi inte kan ta en sådan ordning på vårt ansvar. Min konklusion blir alltså att jag skulle vilja biträda förslaget i motionen 1904 av herr Strindberg, där han föreslår att man skall minska maximitiden för arreststraff från 30 till 15 dagar. Jag vill också säga att jag delar den uppfattningen att arreststraff endast bör förekomma när det verkligen är påkallat. Jag tror personligen att bara vetskapen om att den möjligheten finns kan ha en verkningsfull brottsavhållande effekt. Med det jag nu har sagt, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Några kommentarer till det betänkande som just nu är aktuellt. Det är ingen tvekan om att riksdagen i kväll går att fatta ett mycket viktigt beslut, som kommer att beröra, förmodar jag, rätt många årsklasser av vårt lands manliga ungdom. Arreststraffet föreslås avskaffat, och det föreslås införande av en ny strafform, det s.k. fritidsstraffet. Jag vill gärna erkänna — och det framgår också av militärstraffsakkunnigas resonemang — att det här gäller svåra avvägningsfrågor. Jag tror ändå att när man i propositionen har föreslagit avskaffande av arreststraffet, kommer det att leda till att vi i den militära strafflagstiftningen kommer att sakna ett straff som står i rimlig relation till vissa brott som ändå kan tänkas bli begångna. Låt mig emellertid först göra några kommentarer av en speciell art. I motionen 1904 som jag tillsammans med ett par medmotionärer väckt har vi tagit upp vissa problem som speciellt berör hemvärnet. Vi pekar på att i hemvärnskungörelsen 1970:304 står det i 43 §: ”I ärenden om disciplinär bestraffning eller tillrättavisning av hemvärnsman skall yttrande inhämtas från hemvärnsområdets förtroendenämnd. Yttrande behöver dock ej inhämtas under krig.” Vi föreslår i motionen att denna bestämmelse skall intagas i militära rättegångslagens 8 8. Utskottet säger: ”Enligt utskottets mening kan i och för sig skäl anföras för en sådan ståndpunkt. Bestämmelsen om inhämtande av yttrande i de fall som avses är emellertid intagen under 8 § militära rättegångslagen i den sammanställning av bestämmelser för den militära rättsvården som utges av överbefälhavaren och allmänt används av de rättstillämpande befattningshavarna. — På grund härav synes någon riksdagens åtgärd i anledning av yrkandet inte erforderlig.” Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande under denna punkt. Jag kan nöja mig med utskottets skrivning, även om jag anser att det i och för sig hade varit bra att få stadgandet i 43 § hemvärnskungörelsen infört i den militära rättegångslagen. Mera betänksam är jag mot utskottets skrivning när det gäller begreppet hemvärnsrekryt. I motionen 1904 har vi framhållit att begreppet hemvärnsrekryt numera är borttaget och ersatt med hemvärnsungdom. Utskottet säger på s. 20 i betänkandet: ”Benämningen hemvärnsrekryt infördes i strafflagens definition av begreppet krigsman år 1948. Därmed avsågs bl.a. att markera att häri inte inbegreps hemvärnspojkar, vilka kunde antas redan vid 15 års ålder och inte avsågs fullgöra vapentjänst. Orden hemvärnsrekryter och hemvärnspojkar i en äldre hemvärnskungörelse ersattes i 1970 års hemvärnskungörelse med ordet hemvärnsungdom. Enligt samma kungörelse kan till hemvärnsungdom alltjämt antas den som fyllt 15 år. En justering i enlighet med motionärernas önskemål av 21 kap. 20 § brottsbalken — vilket lagrum för övrigt inte berörs av propositionen — skulle således kunna innebära en till sina verkningar inte närmare utredd saklig ändring, som inte lämpligen bör vidtagas i nu förevarande sammanhang. Icke heller i denna del bör därför motionen föranleda någon riksdagens åtgärd.” Herr talman! Jag är helt införstådd med de tankegångar som ligger bakom utskottets ställningstagande, men i sak kan jag inte finna det riktigt att i brottsbalken använda benämningar som numera inte finns inom hemvärnet. Om riksdagen beslutar ändringar i hemvärnskungörel sen, bör väl riksdagen rimligtvis följa upp det beslutet på de andra Jag vill också säga några ord om arreststraffet. Vi motionärer föreslår och jag vill starkt understryka det betydande förändringar i nu gällande bestämmelser. Vi understryker att arreststraffet är en nödlösning; även militärstraffsakkunniga har i ett enhälligt betänkande kommit till samma uppfattning. Vi motionärer vill inte avskaffa arreststraffet, men vi vill mildra det. Vi föreslår att vid arreststraff minimitiden skall vara 3 dagar och maximitiden 15 dagar. För närvarande är minimitiden 3 dagar och maximitiden 30 dagar. Som fru Kristensson sade tidigare tror vi inte att det för den brottsavhållande effekten har någon betydelse om det är 15 eller 30 dagar. Vi motionärer föreslår att arreststraffet skall vara maximerat till 8 dagar utan tjänstgöring. Det skall vara maximerat till 8 dagar utan lön. För närvarande utgår inte lön när en till arrest dömd värnpliktig får fullgöra tjänstgöring. Vi pekar också på behovet av förbättrade arrestlokaler, läkarkontroll före intagande i arrest osv. och understryker att det skall vara en stark begränsning vid tillämpning av arreststraff. Bakgrunden till våra yrkanden är att vi motionärer betraktar ett Nr 143 bevarande av arreststraffet som mera humant än att nu avskaffa det. Ett avskaffande av straffet skulle möjligen kunna få till konsekvens att man i Torsdagsniden E. : ag Ua An a 14 december 1972 stället tvingas att i ökad utsträckning tillämpa fängelsestraff. Sv RNERS Herr talman! I propositionen 138 och i justitieutskottets betänkande Militära straff nr 28 har förslag framlagts om dödsstraffets avskaffande även under krig. Det är en åtgärd, som det skulle finnas anledning att ägna rätt mycket tid åt. Denna fråga behandlades av den socialdemokratiska partikongressen i år, där enligt protokollet en enhällig partistyrelse avstyrkt en motion från Borås om avskaffande av dödsstraff även under krig. Motionen vann över partistyrelsen, vilket inte är så förvånansvärt. Dödsstraffet är något, som vi väl alla reagerar emot med avsky och som vi med kraft måste vända oss emot, då det — globalt sett — börjar få en allt större tillämpning. Att jag nu tar upp frågan beror uteslutande på att jag kraftigt reagerar mot det resonemang som går igen i justitieministerns formulering i propositionen. På s. 61 i denna säger han bl.a. följande: ”Ställningstagandet till frågan om dödsstraff bör ske på grundval av de värderingar som är rådande i dag.” I det uttalandet kan jag helt instämma. Men departementschefen fortsätter på följande sätt: ”Det kan tänkas att dessa värderingar kan förändras under påverkan av förhållanden som uppkommer i ett krisläge. Frågan om dödsstraff får då bedömas på grundval av den situation som då råder. Det kan därvid inte helt uteslutas att man i ett sådant läge kan bli tvungen att återinföra dödsstraffet.” Med tillfredsställelse konstaterar jag att utskottet i sin skrivning inte accepterar detta resonemang. Det är nämligen ett ganska märkligt resonemang. Vi skall alltså i dag besluta om avskaffande av dödsstraffet under krig. Blir det krig — ja, låt oss då uppta resonemanget om vi skall återinföra det! Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande under denna punkt, men jag tror att det finns anledning att återkomma till frågan. Jag vill nämligen bestämt deklarera, att en nation som vill vara en rättsstat — även i ett krisläge — skall stifta sina lagar för krisläget under normala förhållanden och inte under tryck av det hat och de aggressioner vilka lätt uppkommer under krig. Då riskerar man verkligen rättssamhällets grundvalar. Riksdagen måste därför under fredstid ta ställning — och en klar ställning — till de lagar som skall gälla under krig. Jag skall för min del inte opponera mig, om det ställningstagandet gör klart att någon som helst förändring ej får inträffa under ett krigsläge. Jag vill gärna åberopa försvarsministerns inlägg vid SAP-kongressen. Han yttrade enligt protokollet bl.a. följande — jag tycker att det är utomordentligt värdefullt att detta blir utsagt: ”Vi” — alltså partistyrelsen — ”har sagt oss att visst kan den nuvarande lagen tas bort. Om den olyckan inträffar att vi kommer i krig, med de stämningar som kan uppstå under och framför allt efter krig om vi haft brottslingar i Sverige av Quislings typ, kommer man dock att kräva dödsstraff, och man tvingas då ta en lag med retroaktiv verkan. I den stämning som råder under sådana förhållanden kan man riskera att lagen inte kommer att ge medborgarna det skydd — även den som vi nu 158 talar om — som vi ändå håller på enligt våra rättsprinciper. Det rör sig alltså om ett metodiskt försök att slippa ifrån den för svenska rättsprinciper omöjliga situationen att i händelse av krig tvingas därest den nuvarande lagen avskaffas — att döma människor till döden enligt en lagstiftning som tas med retroaktiv verkan. Detta strider fullkomligt mot våra rättsprinciper.” I det uttalandet vill jag helt instämma. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen vid justitieutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 28 behandlas propositionsförslag och motionsyrkanden gällande dels ändrad lagstiftning om militära straff och disciplinmedel, dels förslag till upphävande av den raff i vissa fall då riket är i krig. Som framgått av fru Kristenssons anförande är utskottet enigt i sitt bifall till flertalet av de förslag som läggs fram i propositionen 138 medan det däremot uppstått meningsskiljaktigheter inom utskottet vad avser arreststraffets avskaffande. En kraftig utskottsmajoritet från samtliga fem partier har enats om arreststraffets avskaffande, såsom föreslås i propositionen och som yrkats i tre av de föreliggande fyra motionerna. Som utskottets fru ordförande själv sade, är hon ensam reservant på basis av moderatmotionen 1904 av herr Strindberg m.fl. med begäran om arreststraffets bibehållande. Jag skall därför fortsättningsvis uppehålla mig vid arreststraffet och utskottsmajoritetens syn på denna straffpåföljd.

Det har riktats kritik mot arreststraffet, vilket bl.a. framgår av de föreliggande motionerna. Kritik har också framförts från flera håll vid remissbehandlingen, som redovisas i propositionen 138. Här har man bl.a. pekat på risken för psykiska skador i samband med avtjänande av straffet och på det avbräck som uppstår i utbildningen som följd av att straffet i stor utsträckning verkställs utan att arrestanten deltar i utbildningen. Vidare har strafformen betecknats som förnedrande och föga överensstämmande med moderna tankegångar inom kriminalpolitiken Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att denna kritik inte är oberättigad utan väger mycket tungt. Jag skulle därutöver i motsats till vad fru Kristensson sade personligen vilja tillfoga att enligt de minnesbilder jag har från min egen militärtjänst hade arreststraffet inte någon positiv inverkan på de kamrater som drabbades av detta straff. Jag vill minnas att deras negativa inställning och aggression till militärtjänsten och det militära tvärtom förstärktes. Experter i militärstraffsakkunnigas utredning och några av remissinstanserna har ansett det lämpligt att avskaffa arreststraffet för den fast anställda militära personalen. Såväl i utredningen som i flera av remissvaren har framhållits att som en konsekvens därav bör arreststraffet avskaffas även för de värnpliktiga. Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning, bl.a. av de skäl som departementschefen framhåller i propositionen. Ordningen med två skilda påföljdssystem skulle för många framstå som omotiverad och odemokratisk och ytterst kunna få verkningar av negativ art på krigsmaktens effektivitet. Vidare pekar utskottsmajoriteten på att möjligheten att avskaffa arreststraffet bör vara en logisk följd av att behovet att tillgripa arrest som påföljd ur disciplinär synpunkt minskat. År 1948 utdömdes 5 500 arreststraff, under åren 1964—1968 uppgick antalet till 4 000 per år, 1970 till 2 500 och 1971till 2 000.Under första halvåret i år har utdömts 750 arreststraff. Detta är utvecklingen under en period då antalet värnpliktiga per år samtidigt ökat. Det bör, vilket också framhålles i propositionen, därför vara lämpligt att för en minskande grupp av krigsmän med anpassningsproblem satsa på personalvårdande åtgärder samt i vissa fall ytterst hemförlova vederbörande. Med anledning av vad fru Kristensson sagt vill jag emellertid understryka att det inte är utskottsmajoritetens mening att frikallelse från militärtjänst skall bli något som normalt följer vid brott i militära sammanhang. Utvecklingen har ju hitintills gått mot ett ökat antal frikallelser. Det gör det lättare att undvara arreststraffet. Det är så man skall tolka utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt. Härav följer att de av fru Kristensson i reservationen och i hennes inlägg här för en stund sedan befarade riskerna att fängelsestraff skulle bli en ökad påföljd som konsekvens av att arreststraffet avskaffas inte heller rimligen kommer att bli verklighet. Utskottsmajoriteten understryker i betänkandet att så icke får bli fallet utan menar i likhet med departementschefen att med de sanktionsmedel som kommer att stå till buds, efter den reformering som vi hoppas kommer att beslutas om en stund bl.a. med tillkomsten av det nya fritidsstraffet och möjligheten att kombinera detta med disciplinbot föreligger ett väl avpassat påföljdssystem. Utskottet delar departementschefens synpunkter beträffande de kontrolloch särskilda övervakningsinslag som måste till för dem som ålagts fritidsstraff. Vidare har inte heller från utskottet satts i fråga att avskaffa gällande tvångsmedel, förvarsarrest och tagande i förvar, om det är av synnerlig vikt för krigslydnadens upprätthållande, respektive om någon uppträder ordningsstörande t.ex. på grund av onykterhet. Till sist vill jag på utskottsmajoritetens vägnar med tacksamhet notera att möjligheterna att avskriva s.k. bagatellärenden ökar genom propositionens förslag. Härigenom hoppas vi slippa uppleva dessa s.k. ”smörklicksärenden” inom försvaret. Vidare föreslås i propositionen att den tillrättavisningsrätt som tillkommer militära chefer inskränks på så sätt att den inte längre skall omfatta överfurirer.

Allra sist, bara några ord också om dödsstraffets avskaffande under krig. Till min glädje har utskottet enigt slutit upp kring departementschefens förslag härom. Skälen har redovisats av ut och framgår av utskottets skrivning, och jag skall nöja mig med att hänvisa till dem. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets förslag i dess betänkande nr 28 på samtliga punkter.

Fru talman! Herr Alf Pettersson i Malmö åberopar några skäl för ett avskaffande av arreststraffet. Han säger att det kan åstadkomma psykiska skador, att det kan åstadkomma avbräck i utbildningen och att det inte stämmer med moderna tankegångar i kriminalpolitiken. Vad beträffar det första skälet är det så, såvitt jag vet, att värnpliktig på grundval av läkares utlåtande kan slippa arreststraff, ifall det skulle vålla psykiska skador. Men när det gäller avbräck i utbildningen har vi i den motion som behandlats i utskottets betänkande tagit hänsyn till det genom att säga att tjänstgöring skall kunna fullgöras under tiden. Beträffande de moderna tankegångarna i kriminalpolitiken är det väl ändå så att även en modern kriminalpolitik förutsätter att givna regler skall respekteras. Då kommer man in på frågan om ett avsk arreststraffet kommer att leda till en minskad disciplin inom fö Därvidlag har vi litet olika uppfattning, herr Pettersson och jag Herr Pettersson utgår nämligen ifrån att antalet fängelsestraff inte skall öka. Då frågar jag: Hur skall man på annat sätt upprätthålla lydnaden? Om man tänker sig att någon bryter det fritidsstraff som är tänkt kontrollmöjligheterna är ju där inte hundraprocentiga, utan man kan göra så vid upprepade tillfällen — vad har man då för någonting att sätta emot om inte just ett arreststraff, såvida man inte skall tillämpa ett fängelsestraff, som i alla fall är betydligt mera inhumant? Herr Alf Pettersson kallar arreststraffet för en otidsenlig kvarleva från ett auktoritärt tänkesätt, eller hur orden föll. Så upplever jag det inte alls; min motivering är tvärtom att ett bibehållande av arreststraffet fungerar mera humant än om man låter fängelset bli det enda alternativet. För om inte fängelset skall vara alternativet måste slutsatsen bli minskad disciplin och effektivitet inom försvaret, och det skulle jag inte vilja medverka till.

Fru talman! När vi diskuterar strafflagstiftning skall vi inte ta upp frågan om förvarsarrest. Den har inte med straff att göra, och det ligger ingen straffmätning bakom den. Den är ett tillfälligt omhändertagande för att undvika ytterligare olyckor. Det är givet att man kan ha delade meningar om arreststraffet och olika erfarenheter av det från de år man har gjort militärtjänst. Jag vill bara hänvisa till militärstraffsakkunniga som gjort undersökningar såväl inom landet som utomlands och kommit fram till den enhälliga uppfattningen, att arreststraffet har en ingalunda oväsentlig brottsförebyggande effekt. Här står naturligtvis uppgift mot uppgift. Jag tror emellertid att man får tillmäta den militära sakkunskapen en viss betydelse. Detta med hemförlovningen är ju intressant. Jag vill inte på något sätt upphöja herr Alf Pettersson till domare, men jag skulle vilja framlägga för honom det rent teoretiska fallet att en värnpliktig på kvällen kommer till förläggningen kraftigt berusad, han gör motstånd, är otidig mot befäl, han kanske t.o.m. slår ned befäl. Skall han hemförlovas, eller vad skall han få för straff? Skall han få fritidsstraff i kombination med disciplinbot? Nej, herr Alf Pettersson, jag tror att konsekvensen för honom blir fängelse, och det anser jag är inhumant jämfört med den strafflagstiftning vi har i dag på det militära området. Därför anser jag att arreststraffet bör bevaras.
Fru talman! Disciplinmedlen och straffpåföljderna inom det militära är inte till för ett stort antal värnpliktiga — de är till för en minoritet av personer som inte kan anpassa sig till de militära reglerna och bestämmelserna. Som jag redovisade i mitt huvudanförande minskar den grupp som ådrar sig arreststraff. Utskottet bedömer det så att de alternativ som föreslås i propositionen, bl.a. ett fritidsstraff på upp till 15 dagar — vilket alltså kommer att omfatta två veckoslut — har den psykologiska effekt som fru Kristensson efterlyser. Utsikten att få tillbringa två veckoslut inom kasernområdet gör att man inte onödigtvis utsätter sig för den risken. När jag pekade på möjligheten av hemförlovning och frikallande gjorde jag det med anledning av att den individuella prövningen vid inskrivningen av värnpliktiga numera är mycket effektiv. Personer som inte kan anpassa sig och inte har fysiska eller psykiska förutsättningar att klara värnplikten kan numera både före utbildningen och efter dess påbörjande i större utsträckning än tidigare sållas bort. Härav bör rimligen följa en minskning av den grova brottsligheten bland de värnpliktiga och därmed också ett minskat behov av frihetsberövande påföljder.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

Fru talman! Arreststraffets avskaffande är enligt min mening bra. Jag tror inte alls att det kommer att leda till någon minskad disciplin, och jag ber helt att få instämma i vad herr Alf Pettersson i Malmö här anfört i frågan Jag har emellertid begärt ordet för att uttrycka min tillfredsställelse över att lagen om dödsstraff i krig upphävs. Sverige har ju varit en av de pådrivande staterna bakom FN rekommendationen om begränsning av bruket av dödsstraff i fredstid liksom konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och även i övrigt aktivt verkat för en humanisering av strafftillämpningen. I vad avser dödsstraff under krigstid i vårt land förväntades att militärstraffsakkunniga skulle komma med förslag. Detta förslag kom också, men det gick inte i den riktning som jag hade hoppats på, då man ansåg att dödsstraff i krig var så verkningsfullt att det inte kunde undvaras. Mitt hopp stod då till att regeringen skulle finna det förenligt med sina strävanden i FN att gå före med ett avskaffande av dödsstraff även under krig i vårt land. Den socialdemokratiska partikongressens klara avståndstagande från dödsstraffet fullföljs nu av regeringen, och mina förhoppningar har därmed infriats. Sedan är det förstås en lång väg att gå innan alla länder insett det primitiva i att i vår starkt utvecklade och upplysta värld fortfarande skipa rättvisa genom halshuggning, strypning, elektriska stolen, gaskammaren, arkebusering eller hängning. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min beundran för och uppskattning av Amnesty Internationals oförtrutna arbete för dödsstraffets avskaffande och strafflindring för politiska fångar. Vad som är lika upprörande som dödsstraffet är den tortyr av fångar som i så stor utsträckning förekommer i många länder. Ohyggliga förhörsmetoder och omänsklig behandling av företrädesvis politiska fångar kommer då och då till allmänhetens kännedom genom pressen. Pervers bestialitet och ett fanatiskt hat orsakar ett lidande utan alla gränser och utplånar helt människovärdet.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

Fru talman! Propositionen 138 innehåller bl.a. förslag om det militära arreststraffets avskaffande. Detta förslag hälsar vi motionärer med tillfredsställelse, och det ligger också i linje med värnpliktsriksdagens krav. I motion nr 1456 av mig och fru Ryding yrkas, förutom arreststraffets avskaffande, att militära chefers bestraffningsrätt skall upphävas. Den nuvarande straffordningen innebär att krigsmaktens organ samtidigt utövar utredande, anklagande och dömande funktioner. Detta förhållande kan inte ur demokratisk synpunkt anses godtagbart. Bland de värnpliktiga skapar den nuvarande ordningen irritation och misstro Propositionen borde därför också ha innehållit förslag om att militära chefers bestraffningsrätt skulle avskaffas och att det i stället exempelvis skulle inrättas en disciplinnämnd. Vi har inte fogat någon reservation till utskottets betänkande av den anledningen att utskottet gjort en välvillig skrivning. Dä förutsätter att även denna berörda fråga skall tas upp till bedömning i samband med att ämbetsansvarskommitténs förslag till reformering av reglerna om ämbetsansvar och disciplinärt ansvar i offentlig tjänst för närvarande är föremål för övervägande inom Kungl. Maj:ts kansli. Ämbetsansvarskommitténs förslag berör i vissa speciella avseenden direkt också den militära sektorn. Jag har med dessa få ord velat understryka betydelsen av att den i motionen aktualiserade frågan om bestraffningsrätten med det snaraste får en positiv lösning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall fatta mig helt kort. I fråga om arreststraffets avskaffande var jag personligen något avvaktande när det gällde bifall till den här propositionen, eftersom även jag var rädd för att ett avskaffande av arreststraffet skulle kunna leda till vad fru Kristensson bl.a. anförde här, nämligen en påtaglig ökning av antalet fängelsedomar vid militära brott. Det skulle i sin tur kunna leda till en onödig belastning för våra domstolar. Även ur humanitär synpunkt skulle utvecklingen gå i motsatt riktning mot propositionens syften. Den dömde skulle också hamna i kriminalregistret, och den belastningen kunde sedan bli ganska besvärande i framtiden. För att motverka en sådan utveckling och en sådan tolkning av den nya lagen enades utskottet om följande skrivning: ”Reformen får inte leda till någon påtaglig ökning av antalet fängelsedomar vid militära brott. En sådan utveckling skulle strida mot ett av reformens huvudsyften, nämligen att åstadkomma en humanisering av den militära rättsvården grundad på moderna kriminalpolitiska överväganden. Fängelse bör som departementschefen framhåller komma till användning endast i undantagsfall.” Detta måste således innebära att fritidsstraff och disciplinbot i realiteten blir de straff som ersätter det nuvarande arreststraffet. Därmed har jag inte längre några större farhågor för att det skall bli ett ökat antal fängelsedomar i fortsättningen när det gäller militära brott. De brott som i fortsättningen kommer att gå till civil domstol blir i praktiken alla de militära brott som redan i dag överlämnas av militära förbandschefer till åklagarmyndigheterna, som efter polisutredning åtalar vid tingsrätterna — såvida åklagaren inte avskriver målet. Detta gäller i första hand sådana brott som också fru Kristensson anger i sin reservation, exempelvis tjänstefel, våldsbrott och grövre fall av rymning. Att vi nu har anslutit oss till det här förslaget om arreststraffets avskaffande beror närmast på de motiveringar som tagits upp i motionen 901. Jag tycker, fru talman, att det inte är nödvändigt att läsa in de motiveringarna i kammarens protokoll, utan jag hänvisar till den här motionen och utgår ifrån att alla i kammaren har läst den. Vi får hoppas att disciplinfrågorna klaras av befälet som — det utgår jag ifrån — är välutbildat och omdömesgillt. Jag är nämligen också rädd, speciellt efter den debatt vi haft här, att man skall få den uppfattningen att vi underkänner det militära befäl som vi har i dag. Som en liten kommentar till herr Strindbergs anförande skulle jag vilja säga att om det begås så allvarliga brott som att någon slår ner befäl i berusat tillstånd, så förskyller de redan i dag fängelsestraff. Det blir ju en civil process av det redan som bestämmelserna varit hittills. Fru talman! Jag yrkar också bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är helt införstådd med herr Polstam beträffande straffutmätningen för de brott som jag här skildrade — jag tog till ganska kraftigt. Jag vet att de redan nu förmodligen skulle överlämnas till civil domstol. Men jag begärde egentligen ordet för att jag ville försäkra kammarens ledamöter och inte minst herr Polstam att när jag här har yrkat på arreststraffets bibehållande så har det definitivt inte varit någon form av underkännande av det befäl som vi i dag har inom vårt försvar. Jag har uteslutande sett detta som ett stöd för befälet när det gäller att upprätthålla disciplin och ordning inom förbanden.

Fru talman! Det är med största tvekan jag har begärt ordet, eftersom motiven för de åtgärder man föreslår så lätt vantolkas. Men under ett flertal krigsförbandsövningar har jag i min befattning nödgats tillämpa militära disciplinbestämmelser, och det är från den utgångspunkten jag vill göra några kommentarer med avseende på arreststraffets behandling i det här betänkandet. I övrigt tänker jag inte kommentera förslaget, utan jag tycker det finns anledning att tillstyrka det i alla övriga hänseenden. När det gäller första tjänstgöringen för värnpliktiga tror jag inte att de nya bestämmelserna blir till någon större nackdel eller blir svåra att tillämpa. Men när det gäller krigsförbandsövningar, som man uppenbarligen inte alls har beaktat i betänkandet, tycker jag att situationen är helt annorlunda. Där rör det sig alltså om personer som inkallats i regel 18 dagar, och det är nu tal om 12 dagar och ännu kortare perioder. Det händer dess värre icke alltför sällan att några stycken infinner sig berusade. Men fylleri är väl inget problem, säger många — bestämmelserna därvidlag är ju något som vi skall slopa. Det ligger emellertid inte så till i ett krigsförband, därför att ett krigsförband skall enligt gällande bestämmelser vara stridsberett inom första dygnet; ofta skall man avmarschera redan första dagens kväll. Den som då är berusad kan ju icke rimligen tillåtas att använda sitt vapen. Han kan heller icke, om han är bilförare, användas som sådan. Detta medför att krigsförbandet icke blir funktionsdugligt i vissa fall. Då säger någon att om vederbörande nu har gjort sig skyldig till sådant här kan man ju hemförlova honom. Men där har man tydligen inte klart för sig att förseelsen som sådan redan är begången när han inställer sig. Det förhållandet att vederbörande hemförlovas nästa dag — det händer ibland — leder automatiskt till att ärendet går till civil domstol. I de fall av detta slag som jag haft har straffet i regel blivit fängelse, eftersom fylleri vid inställelse bedöms såsom svikande av försvarsplikt, dvs. tjänstefel. Det är alltså icke fylleriet som sådant som straffutmätningen vid civil domstol grundar sig på, utan det är förhållandet att vederbö rande på grund av fylleri icke kan fullgöra de arbetsuppgifter som han redan första dagen skall kunna fullgöra. Därför bedöms alltså detta så hårt vid civil domstol. Jag hyser således den farhågan — och jag tror tyvärr den är välgrundad — att om möjligheten till arreststraff slopas blir man skyldig att rapportera förseelse av det här slaget till civil domstol. Man försöker ju alltid vid straffutmätning göra en så mild bedömning som möjligt, och har man kunnat undvika att skicka ärendet till civil domstol, så har man hittills gjort det. Men om vederbörande hemförlovas har han ställts inför civil domstol och i regel ådömts fängelse. Jag förstår att det förslag som utskottet här tillstyrkt har humanitära hänsyn som bakgrund. Men jag är dess värre av den uppfattningen att det är en felsyn och att man riskerar att fler personer kommer att drabbas av fängelsestraff. Fru talman! Därför att jag alltså delar fru Kristenssons farhågor i detta avseende kommer jag att rösta för hennes reservation.

Fru talman! Jag hade egentligen inte för avsikt att delta i den här debatten; jag har med intresse lyssnat på den. Men eftersom jag har ett förflutet i de här sammanhangen och vid flera tillfällen har motionerat — tillsammans med andra, nu avgångna riksdagsledamöter — om arreststraffets slopande skulle jag ändå vilja markera den tillfredsställelse som jag och de övriga motionärerna känner över att vi nu äntligen har kommit fram till ett ställningstagande. Det som gjort att jag vid flera tillfällen har verkat aktivt för ett slopande av arreststraffet är bl.a. det som herr Måbrink var inne på, nämligen det sätt på vilket arreststraffet utdöms. Jag förmodar att också utskottets ärade ordförande fru Kristensson känner till att det är en väsentlig skillnad mellan militärt straffutdömande och det civila domförfarande som i något fall — jag hoppas inte alltför många — kan bli aktuella i dessa sammanhang. Och likhet i behandlingen oavsett om man tjänstgör i det militära eller arbetar i det civila näringslivet är enligt min mening ur strafflikhetssynpunkt att eftersträva. Jag tror också att vi där har kommit ett stycke på väg. Vidare tror jag att man har överdrivit riskerna för att disciplinsvårigheterna skulle öka genom den omläggning som här föreslås och som jag hoppas att vi i största möjliga enighet kommer att besluta om. I så fall underskattar man nog de nya synpunkter och tankegångar beträffande befälsföringen som väl alla moderna militära befälspersoner är beredda att praktisera.

Det är en erfarenhet som jag tror att många av de värnpliktiga har haft möjligheter att göra, och det är som sagt min personliga uppfattning. Fru talman!

Torsdagen den Fru talman! Fru Kristensson sade att hon inte har någon personlig 14 december 1972 erfarenhet av hur det är att sitta i arresten. Det slog mig då att jag kanske skulle upplysa henne om det. Det har nu gått lång tid sedan 1944, när jag gjorde min första repetitionsövning efter att ha genomgått Karlberg. Jag var furir på den tiden. En gång var jag då ute i staden Eksjö och drack kaffe, och min klocka råkade stanna. Jag kom därför ungefär tolv minuter för sent till en larmövning, och det var givetvis mycket allvarligt, eftersom det var krigstid. Straffet utmättes också till tio dagars arrest, dag och natt, noga räknat 864 000 sekunder — som jag aldrig kommer att glömma i hela mitt liv! Någon som helst hänsyn till att min klocka hade stannat togs inte, utan en barsk militär förklarade bara att sådan blir domen. Jag var ung och oförståndig då och överklagade inte. Givetvis råder det helt andra militära förhållanden nu, det vill jag med skärpa framhålla. Ett sådant straff som mitt skulle över huvud taget inte kunna utdömas nu. Det var helt andra förhållanden då. Med dessa ord vill jag säga till fru Kristensson att jag inte alls delar hennes uppfattning. Jag är så att säga fackman på området, eftersom jag har en helt annan erfarenhet än fru Kristensson, och jag kommer därför helhjärtat att stödja utskottet.
Jag måste säga att den erfarenhet som herr Taube har efter att ha suttit i arrest ett så stort antal sekunder tycker jag är ett utomordentligt belägg för att man i varje fall inte drabbas av psykiska defekter av sådant straff.

Fru talman! Jag vill börja med att påminna om den långa och inträngande debatt vi förra hösten förde här i kammaren i anledning av propositionen om ändringar i byggnadsoch expropriationslagstiftningen och civilutskottets betänkande i anslutning härtill. Det finns därför enligt min mening knappast någon anledning att på nytt upprepa argumenteringen från den debatten nu. Jag kommer därför i det följande i huvudsak att uppehålla mig vid de viktigare nyheterna i det nya förslaget. Civilutskottets betänkande nr 34 behandlar regeringens förslag till ny expropriationslag jämte de ändringar i annan lagstiftning som blir en nödvändig följd av förslaget.

Vidgade möjligheter till expropriation föreslås för bl.a. miljöskydd, friluftsliv och näringsverksamhet. I vissa hänseenden medför förslaget ökade befogenheter till expropriation för landstingskommun och kommunala förbund.

Motiveringen till detta påstående anges vara att för att expropriationstillstånd skall få meddelas krävs en uttrycklig lagregel att hänsyn tas till vissa motstående intressen. Expropriationstillstånd skall sålunda inte få meddelas om olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Jag tror att det är klokt att först avvakta hur den nya lagstiftningen kommer att fungera i praktiken innan man godtar statsrådets försäkring om att rättssäkerheten för den enskilde förstärks om förslaget går igenom. En annan nyhet i förslaget som kan förtjäna påpekas är att den år 1971 införda presumtionsregeln som för närvarande är tillämpad vid expropriation i tätbebyggelsefall skall tillämpas vid all expropriation. Vid förra höstens behandling i civilutskottet av propositionen om ändringar i expropriationslagstiftningen reserverade sig centeroch folkpartireprensentanterna mot presumtionsregelns införande i lagstiftningen. Några erfarenheter av hur regeln fungerar i praktiken föreligger ännu icke. Men den har med sin föreslagna utvidgade tillämpning blivit föremål för granskning av ett stort antal remissmyndigheter och därvid till övervägande del tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Om presumtionsregeln över huvud taget skall godtas är det, som också utskottet framhåller, en avgjord fördel att ersättningsreglerna vid tvångsinlösen blir enhetliga och inte beroende av för vilket ändamål expropriation eller inlösen sker. Enligt förslaget kommer därför även vid inlösen enligt naturvårdslagen och byggnadslagen presumtionsregeln att bli fullt tilllämplig Av dessa skäl har vi i år icke på denna punkt fullföljt vår reservation från förra hösten. Vi kommer i stället att med uppmärksamhet följa hur presumtionsregeln tillämpas och fungerar i praktiken. Men redan nu har vi kommit till den uppfattningen att vid en utvidgning av regelns tillämpning måste själva regeln formuleras om. Enligt vår mening föreligger stora svårigheter när det gäller värdering av t.ex. byggnader att utreda ingångsvärden, som kan ligga mer än 15 år tillbaka i tiden. Om presumtionsregeln enligt förslaget utvidgas att tillämpas vid all expropriation, föreslår vi reservanter i avsikt att minska svårigheterna för den part som är föremål för expropriation att bevisbördan kastas om och i stället läggs på den exproprierande. Åtskilliga bestämmelser som rör domstolsförfarandet i expropriationsmål föreslås ändrade. Sålunda hoppas föredragande statsrådet att dessa ändringar skall leda till en förkortning av handläggningstiden och en begränsning av rättegångskostnaderna. I detta syfte föreslås bl.a. att fastighetsdomstolen skall besluta om vilken utredning parterna lämpligen bör lägga fram. Lägger sakägaren fram annan utredning riskerar han att själv få betala fiolerna. Vid remissbehandlingen mötte förslaget om utredningsbeslut stark kritik framför allt från domstolarnas sida. Lagrådet tillstyrkte dock förslaget, och med tanke på det önskvärda i att rättegångskostnad och tidsåtgång kan nedbringas anser vi reservanter att institutets utredningsbeslut får prövas. Men vi vill också understryka att det ur rättsäkerhetssynpunkt är viktigt att beslutet föregås av ingående diskussioner och förhandlingar med berörda parter. En aktiv processledning får inte innebära att sakägarnas rättsläge försämras. Fru talman! Detta var i all korthet några ord om de viktigaste nyheterna i detnya förslaget till expropriationslag och därav föranledda reservationer där mitt namn förekommer. Vad beträffar tomträttsexpropriation skall jag inte nu på nytt upprepa argumentationen från förra höstens utförliga debatt på denna punkt utan nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 3. De ytterligare reservationer under vilka mitt namn förekommer och som jag icke berört i mitt anförande kommer att behandlas av andra talare. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag i likhet med vad vi också gör i centermotionen 1765 framhålla värdet i att denna översyn av expropriationslagstiftningen blivit gjord. Samhällsplaneringen befinner sig för närvarande i ett expansivt stadium. Den fysiska riksplaneringen innebär att samhällets möjligheter att tillförsäkra sig mark för olika ändamål måste säkerställas, men naturligtvis under förutsättning att den enskilde sakägarens berättigade intressen tillgodoses. Bestämmelser om tvångsinlösen finns för närvarande spridda på ett stort antal olika lagar förutom expropriationslagen. Detta har lett till att reglerna varit svåröverskådliga. Vi delar således föredragande statsråds bedömning i vad avser behovet av en ny expropriationslag. Vi finner det också vara motiverat att inte nu vidta några genomgripande förändringar beträffande områden som för närvarande är föremål för omfattande utredningsarbete. Även om en del av innehållet i förslaget till ny expropriationslag fått en utformning som vi inte finner till alla delar tillfredsställande, finns det trots allt anledning att instämma i lagrådets uppfattning att genom förslaget den föreliggande lagstiftningsuppgiften lösts på ett förtjänstfullt sätt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till alla reservationer i civilutskottets betänkande nr 34 där mitt namn återfinns och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Förra året hade vi en ingående diskussion om ändringar i den gamla expropriationslagen, som förnyats och förändrats många gänger. Det var huvudsakligen materiella frågor som behandlades. Vi invände redan då från vårt håll att en förnyelse av expropriationslagstift ningen var förberedd till årets riksdag, varför man borde ha skjutit på alltsammans och tagit upp hela ärendet på en gång. Mot detta invändes att det bara var processuella regler som skulle fatställas i år och att man därför kunde besluta om det materiella innehållet redan förra året. Nu behandlar den här propositionen en del materiella regler, bl.a. beträffande presumtionsregelns utvidgning och en del annat också. Vi tycker nog fortfarande att man borde ha slagit ihop ärendena till en behandling och vi hade helst sett att denna hade kunnat komma under vårriksdagen. När utskottet emellertid nu har fått denna proposition under höstriksdagen, samtidigt som utskottet haft att behandla riksplaneringen, har det varit mycket svårt att hinna sakbehandla ärendet — det måste statsrådet förstå. Kanhända framgår det också att behandlingen inte har varit så noggrann som man borde ha kunnat vänta sig när det gäller en så viktig lagproposition. Den presumtionsregel som jag nämnde är kanske i sak inte så omfattande, men den innebär den kanske största och viktigaste principiella ändringen i lagen. Det fanns olika åsikter på denna punkt; förra året sades det att bara kommunerna skulle få tillämpa denna regel och endast vid expropriation för tätbebyggelse. Sedan föreslogs regeln utvidgad i den lagstiftningspromemoria som kom från departementet. i mars. Där hette det att den bör kunna användas vid expropriation för stat och kommuner. Nu gäller den all expropriation. Jag har ingen invändning mot denna vidgade tillämpning — den betyder inte särskilt mycket — till all expropriation, eftersom regeln ändå finns, men logiskt sett kan man inte hålla ihop det hela. Avsikten med presumtionsregeln har ju sagts vara att man skall komma till rätta med den oförtjänta markvärdesstegringen, och det är huvudsakligen kommunerna som har åstadkommit att värdet på marken stiger. Man talar om det allmänna, men man menar kommunen. I en del remissuttalanden har t.o.m. ifrågasatts, om staten skulle kunna använda sig av p umtionsregeln, eftersom staten inte har gjort någonting för att man har fått högre markvärde i en viss kommun. Enligt det nu framlagda lagförslaget skall även en enskild person kunna tillgodogöra sig presumtionsregeln för att slippa betala s.k. oförtjänt markvärdesstegring. Logiskt sett hänger detta resonemang inte riktigt ihop, men det må vara hänt; det kanske inte är så många gånger man har att göra med den saken Vi talade förra året ganska mycket om rättssäkerhet, men statsrådet slog ifrån sig flera gånger och sade att vad vi kallade rätts äkerhet inte var det han ansåg att vi hade en befängd uppfattning om vad som var rätt. Den här gången har statsrådet i alla fall sagt ganska mycket om just rättssäkerhet, och det tycker jag är bra. Det har också tagits in regler i lagstiftningen som inne en förstärkning av rättssäkerheten: hänsyn skall tas till motstående intressen, man får vidare inte expropriera om ändamålet kan tillgodoses på annat sätt, och möjlighet till frivillig uppgörelse skall prövas — det senare står visserligen inte i själva lagtexten, men det står på flera ställen i motiven. Det utvidgade användandet av presumtionsregeln har inte heller tillbakasyftande verkan. När jag först fick se själva uppläggningen av lagen, undrade jag litet hur den var upprättad. Man hade tidigare den här katalogen i 1 § med olika expropriationsändamål. Man kunde lägga till en punkt då och då. Ibland kanske man gjorde det i litet väl hastig takt. Jag vet inte hur många punkter det blev till slut, men i varje fall var det omkring ett tjugotal. Nu gör man ett särskilt kapitel och har en paragraf för varje ändamål. Man har då fått lov att hålla dessa regler mycket allmänt. Detta har man gjort för att slippa göra förändringar i lagen. Skulle det komma upp ett nytt ändamål, kan man göra en del tillägg utan att bryta hela paragrafordningen. Vårt samhälle är ju inte statiskt, och skall den här lagen räcka lika länge som den gamla från 1917 lär det bli en del tillägg. Men de paragrafer som redan står där är mycket allmänt hållna. Som exempel kan man ta grov vanvård av fastigheten.

Jag vill understryka att tillståndsmyndigheterna, som numera inte bara är Kungl. Maj:t utan även annan myndighet — främst länsstyrelsen — här får ett mycket större ansvar än tidigare. De måste alltså bedöma dessa ändamål på ett annat s n efter de mer preciserade regler som fanns i den gamla lagen. Man är särskilt intresserad av hur reglerna skall tillämpas när man vill expropriera för näringsverksamhet. Här kan en enskild för att idka näring få rätt att expropriera konkurrent tillhörig mark men mark som denne inte har tillfälle att just nu ställa i ordning för sin näringsverksamhet. Det kan alltså bli mycket känsliga frågor som skall avgöras där. En expropriation meddelas alltså för en viss person. Det gäller visserligen ett ändamål, men denne person kan sedan expropriationen är gjord överlåta den till en annan person som man kanske är mera tveksam om trots att det finns vissa korrektiv för att inte använda marken för annat ändamål. Det kanske inte är avsikten här, men det kan vara en annan person eller ett annat företag som man annars inte på samma sätt skulle ha kunnat ge tillstånd. Jag skulle vilja beröra några av de reservationer jag undertecknat. Jag börjar då med reservationen om tomträtten. Med stor förvåning konstaterar man att det fortfarande släpas efter med en regel som är helt befängd. Den togs med förra gången, och man försökte då försvara den. Det enda man nu gjort är att i formuleringen byta ut ordet eljest mot annars. Regeln är eljest densamma som förut. Det finns knappast några inskränkningar i kommunens rätt att expropriera mark. Varför skall man då lura in kommunerna i att expropriera för tomträtt? Anständigtvis måste en kommun då upplåta marken med tomträtt. Man kanske inte gör detta förrän om 10, 15, 20 år. Det är kanske helt andra förhållanden som råder, men har man exproprierat för att upplåta den med tomträtt, måste man göra det. Det kanske inte alls ligger i linje med den markpolitik man då har. Det är alldeles onödigt för kommunerna att ha denna rätt, och varför skall man envisas med att ta upp den som en särskild expropriationsgrund. Den är alldeles onödig. Det finns inte någon som helst partipolitisk mening i att ha den heller, utan det är väl något slags prestigetänkande. Eftersom man en gång försvarat saken går det inte att rubba på den, vilket jag tycker är beklagligt. Reservationen 7 rör ett förslag från vår sida att inskränka möjligheten att expropriera fastigheter för egnahem. Vi har velat begränsa möjligheten så att expropriation endast får ske när det framstår som oundgängligt från samhällsbyggnadssynpunkt att använda marken. Vi har gjort detta kanske delvis inspirerade av förra årets proposition, som när det gällde presumptionsregeln tog in en bestämmelse om att man vid beräkning av ersättning beträffande egnahemsfastigheter skall se till att vederbörande kompenseras så att han kan skaffa sig en ny motsvarande bostad. Det blev ganska mycket diskussion om den saken då. Det visade sig också att omedelbart efter det att lagen trätt i kraft var det några kommuner som begärde expropriationstillstånd för ganska stora områden med egnahemsbebyggelse. Det är alltså inte utan anledning som vi stryker under här att man skall vara försiktig med sådan mark. Statsrådet har själv sagt att man bör undvika att ta sådan mark i anspråk. Vi vill ytterligare understryka det och föreslår att det skall komma med också i lagen. I folkpartiets partimotion om expropriationslagen hade vi även tagit upp att bestämmelsen om återlösen av exproprierad fastighet borde finnas kvar. Efter de diskussioner som förts i utskottet har vi inte fört saken vidare i en reservation, sedan vi har studerat närmare hur det ligger till. Det finns en del korrektiv mot missbruk här. Det är väl i huvudsak när enskild exproprierar som det är viktigt. När en kommun vill ha mark till tätbebyggelse, kan kommunen säga att marken ligger inom ett influensområde för omedelbar eller senare tätbebyggelse, och när staten gör det är det också ganska klart, men det finns alltså vissa risker beträffande expropriation för enskilt ändamål för näringsverksamhet. Någon av remissmyndigheterna har också sagt att när detta införs skulle det kanske vara bra att ha återlösningsmöjligheten kvar. Det kunde väl också hända att i så fall frivilliga uppgörelser lättare nås än nu. Vi har alltså avstått från att reservera oss men vill påpeka att det inte är utan vidare man tar bort en sådan regel. Även om den inte används, har den kanske påverkat möjligheten att återlösa sådan mark som inte kommer till användning för det ändamål den är exproprierad för. Sedan kommer jag till reservationen 9, som handlar om giltigheten av expropriationstillstånd. Där har faktiskt statsrådet ansträngt sig — eller det kanske gått utan ansträngning, vad vet jag — att skriva ganska mycket om att det är olämpligt — jag ville hellre använda ordet otillständigt — med långa expropriationstillstånd. Här i Stockholm och på en del andra ställen har man i några fall gått över 20 år. Man har alltså fått en kort första frist på ett år, och den har sedan utökats. Några tillstånd vi har fått reda på är förlängda till 1979, och det är ju en ganska lång tid. På denna punkt har utskottet skrivit ”såsom utskottet tolkat motionsyrkandet”; och utskottet har tolkat alldeles rätt att vi menar fyra år — ett år för expropriationstillstånd och sedan tre års förlängning. Detta har vi alltså föreslagit i vår reservation. Sådana här regler är inte vattentäta. Som det står i propositionen kan man, när tillståndet gått ut, söka på nytt. Då är det sagt att det skall vara särskilda skäl. Det hade kanske varit bättre om det hade stått synnerliga skäl, så att man fått en ännu hårdare prövning, men det torde i alla fall gå att få förnyat expropriationstillstånd, och därför har kanske sådana regler inte annat än uppfostrande verkan. De kan vara värdefulla i alla fall. Det är ju inte särskilt tillfredsställande att man nu inte har stöd i lag för de förlängningar som man begär. Visserligen strider de inte heller mot lag, eftersom området är helt oreglerat, trots att det är synnerligen viktigt och har uppmärksammats mycket när man diskuterat expropriationsförhållanden. Man har fäst sig vid den långa och besvärliga processen, men också vid de långa expropriationstillstånden, där man inte kommit i gång med det hela förrän efter 20—25 år. Det kan ju inte vara rimligt och har inte heller varit avsikten när lagen skrevs. Statsrådet har tagit upp en del frågor i anslutning till remissuttalanden om att man skulle kunna tänka sig att en markägare kan väcka talan efter en viss tid för” att själv få frågan prövad inför domstol. Statsrådet har i stället gått en administrativ väg, där tillståndsmyndigheten skall kunna medge förlängning och även kunna minska tiden för förlängningen, om markägaren kan åberopa särskilda skäl för detta. I reservationen 11 har vi tagit upp presumtionsregeln. Där har vi, som också herr Grebäck anförde, berört bevisbördan. Vi har ansett att detta är en besvärlig sak, och den diskuterades mycket ingående förra året. Vi var över huvud taget emot presumtionsregeln och ville att frågan skulle uppskjutas så att vi kunde få en diskussion på en gång. Om vi i dag skall göra en värdering av en fastighet vid expropriation, skall vi gå ett och ett halvt år tillbaka i tiden. Men om 15 år måste vi gå tio gånger så långt tillbaka i tiden, alltså 15 år efter presumtionstidens utgång, och vi har många gånger så svårt att få reda på fastighetens rätta värde, Det är då viktigt att man gör parterna något så när jämbördiga. Det ligger mycket i tanken att den som vill vidta en åtgärd måste bevisa varför han inte skall betala för det marknadsvärde som är den egentliga regeln vid värdering av fastighet. Jag tror att detta egentligen inte skulle behöva betyda särskilt mycket. Kommunerna har ju inom fastighetskontoren rutin i fråga om de här sakerna. Har man exproprierat ett antal gånger har man skaffat sig en apparat som man lätt kan mobilisera, under det att den enskilde markägaren i regel är utsatt för detta endast en gång i livet och har svårare att klara sig. Jag tror inte det skulle göra så stor skillnad i processkostnader osv., men vi tycker det är orimligt att markägaren skall befinna sig i underläge. I vår motion föreslås en genialt enkel ändring. Vi sätter in ett ord och tar bort tre, och paragrafen är nästan oförändrad. Det kanske beror på att paragrafen var så fint formulerad från början. Vi tycker att man borde kunna göra denna lilla förändring, och jag hänvisar till motionens innehåll I samband med presumtionsregeln har statsrådet skrivit en del om värdestegringen och talat en del om redan tillåten markanvändning. I det ärende som vi skall diskutera i morgon förekommer ett uttryck som kallas pågående markanvändning. Det är egendomligt att vi i dag skall behandla en proposition där det talas om tillåten markanvändning och i morgon skall behandla en tvångslagstiftning där det ingår ett annat uttryck, nämligen pågående markanvändning. Det visar sig att skillnaden inte är särskilt stor. Statsrådet säger att man skall ge en generös tolkning av begreppet pågående markanvändning. Då tycker jag att man i enhetlighetens tecken borde kunna ha samma regel Herr Ernulf har väckt en motion om att man skall jämföra givet byggnadslov med fastställd byggnadsplan och stadsplan. Det gäller ju särskilda regler för beräknande av presumtion där. Den motionen har väl blivit gynnsamt behandlad, eftersom utskottet har sagt att utskottet finner motionärens farhågor helt ogrundade. Jag har skrivit under detta. Jag tycker det var litet av en näsknäpp för att man har motionerat i onödan, men det är viktigt att vi får den här saken klargjord. Motionären är väl nöjd med att det var riktigt tänkt men att det inte var klart utsagt i propositionen. Det hade naturligtvis varit trevligare om det av motionärerna aktualiserade fallet hade behandlats i själva lagtexten. Nu redovisas det inte i propositionen utan man får leta i utskottsbetänkandet för att få reda på att de anförda farhågorna var ogrundade. Vi har i reservationen 12 framfört förslag om en uppmjukning av reglerna för processledning. Dessa regler är mycket underligt formulerade. Det finns, som statsrådet säger, en regel i rättegångsbalken 35:7, där det stadgas att man inte skall göra utredningar, utarbeta sakkunnigut låtanden osv. i onödan. Man kan alltså på det sättet begränsa processmaterialet. Statsrådet säger att denna regel av domstolarna har tillämpats mycket restriktivt. Men då är det väl också skäl att ändra på denna regel, så att domstolarna kan tillämpa den och åstadkomma en likartad behandling vid allt processande av denna typ. Man anser dock att det inte är något att göra åt detta förhållande och atsrådet låter regeln stå kvar i rättegångsbalken. Det missnöje som s uttalat mot att regeln använts restriktivt — jag utgår från att det är kritik han därvid framför mot domstolarna resulterar i stället i att man skapar en särskild regel för expropriation, där man går till den andra ytterligheten. Man skriver att domstolen skall fatta beslut om utredningen, om detta ej är uppenbart obehövligt. Det är ju att gå till den rakt motsatta ståndpunkten. Man får alltså knappast i något fall underlåta att fatta beslut om utredning. Vi har föreslagit att man skall formulera regeln så att utredningsbeslut skall fattas när så är behövligt Det är mycket svårt att formulera ett utredningsbeslut av ifrågavarande slag. Jag har talat med flera domare, och de säger att det måste vara oerhört svårt. Också statsrådets och lagrådets exemplifieringar visar att det visst förfarande är tillåtet. Det är lättare att göra den negativ. Den ir svårt att göra formuleringen positiv, så att den innebär att ett föreslagna skrivningen är emellertid inte negativ utan har den innebörden att visst utredningsarbete skall eller får genomföras. Jag föreställer mig att man kommer att få begränsa sig till en procentberäkning av hur stor del av fastighetsvärdet som står på spel och det är en mycket svag grund. Detta kommer troligen att skapa mycket stora svårigheter alldeles i onödan. Man kan ha en fast processledning, där domhavanden bestämmer att vissa utredningar skall göras, men en regel som säger att utredningsbeslut skall fattas, om detta ej är uppenbart obehövligt, tror jag kommer att skapa svårigheter. Jag har medverkat som expropriationstekniker vid ett expropriationsmål, där sökanden erbjöds 844 kronor och markägaren ville ha 1,2 miljoner. Det är svårt att fastställa vad som skall utredas i sådana fall, där uppfattningarna går isär så radikalt. Man kan vidare ha skäl att göra en invändning, som vi på grund av brådska inte hunnit ta upp vare sig i motion eller reservation. Statsrådet förutsätter i sina motiv att man i stämningsansökan och i förberedelsearbetet skall ta med alla uppgifter som kan bilda underlag för ett utredningsbeslut. Men det står mycket litet i den paragraf det gäller, 5 kap. 5 3. Beträffande en viss del vill jag ifrågasätta det lämpliga i vad statsrå et uttalat i detta sammanhang, nämligen att avsikten är att regeringen skall utfärda bestämmelser för hur domhavanden skall förbereda utredningsbeslut. Det gäller visserligen den tekniske ledamoten av domstolen, men han är dock ledamot av domstolen. Brukar Kungl. Maj:t utfärda bestämmelser om hur en domstol skall göra när det gäller att skaffa fram och disponera sitt material? Däremot finns det i lagen en direkt bestämmelse om att Konungen kan delegera rätten att ge tillstånd, och bet n fande detta måste det aturligtvis utfärdas bestämmelser. Men även i frågan om hur processen skall ledas har alltså statsrådet uttalat att han tänker låta Konungen utfärda bestämmelser. Jag vill ifrågasätta lämpligheten härav och även huruvida det förkommer i något annat sammanhang. Jag kan naturligtvis inte de här sakerna helt och hållet, men principiellt tycker jag att det inte kan vara riktigt att göra så. Reservationen 14 gäller övergångsbestämmelserna. Där tycker vi att de nya bestämmelserna som statsrådet har infört att man skall vara restriktiv beträffande förlängning av expropriationstillstånd och att man skall kunna avbryta dem om det är av särskild vikt för markägaren — bör gälla även äldre expropriationer, alltså t.ex. de som är förlängda till 1979. Jag vet inte hur man kunnat göra en så lång förlängning. Min förhoppning är att den här lagen nu, när den blivit fullbordad, skall användas så litet som möjligt men verka genom sin existens. Jag kan bara från egen erfarenhet säga att det går med gott handlag. När kommuner inte klarar sin markpolitik utan expropriation, beror det på både okunnighet och dåligt handlag med de här frågorna. Det finns kommuner — jag känner närmast till min hemkommun Uppsala men jag känner till Örebro också — som har klarat sin markberedskap i stort sett utan expropriation. I Uppsala har expropriation skett en gång sedan 1949, när den senaste stora lagändringen ägde rum. I Örebro har man tydligen skaffat sig för mycket mark. Där har man svårt att klara sitt stora markinnehav, som i huvudsak anskaffats utan expropriation. Kommunerna skall ha god markberedskap, men att tro att de måste ha den här lagstiftningen för att kunna klara den är att tillmäta denna lag en för stor vikt. Erfarenheten visar att det kan gå ändå Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3,4, 7,9 a, 11 a, 12 a och 14 a.

Fru talman! Vi står nu inför några ganska historiska dygn. Jag tänker inte närmast på det stora antalet talare i slutskedet av 1972 års riksdag Jag tänker inte på det ovanliga att även lördagen måste tas i anspråk för det alltmer ökande riksdagsarbetet, och jag tänker inte heller på att riksdagen för första gången skall ta ställning till en s.k. riksplan, något som i och för sig är historiskt. Nej, fru talman, under de här dygnen skall några av de sista grundstenarna i det socialistiska byggnadsverket på markpolitikens område läggas. Vi börjar i dag med ändringarna i expropriationslagstiftningen, vi fortsätter i morgon och på lördag med andra ändringar på lagstiftningens område och även i synsätt och principer som har urgammal hävd liksom bred och djup förankring i folkmedvetandet. De verkligt genuina socialisterna i landet kan känna sig belåtna. För dem står skördetiden för dörren. Marksocialiseringen börjar närma sig sin fullbordan, och den som har läst betänkandet ”Konkurrens i bostadsbyggandet” och anat vad som sker i en del andra utredningar kan här notera att socialisterna håller på att nå sitt mål på i varje fall ett område. Allt det här sker sannerligen inte med trumpetstötar, demonstrationståg, möten och buller och bång. Ånej, det vågar man inte. Steg för steg har den marksocialistiska utvecklingen i tysthet närmat sig målet. Om socialisering skall vi inte tala för högt på gator och torg, undervisade Gunnar Sträng för något år sedan i den socialdemokratiska Katrineholms-föreningen. Lagstiftningsarbetet på det markpolitiska området har alltså under efterkrigstiden medfört betydande inskräkningar i den enskildes rätt att förfoga över och äga fast egendom. Systematiskt har äganderätten urholkats. Flera av förändringarna har närmast haft administrativ karaktär. De har syftat till att anpassa byggnadsplanering och markanvändning till samhällsbyggandets krav men samtidigt ökar riskerna för godtycke och minskad rätts nämnde, urholkat äganderättsbegreppet. Jag skall be att få redovisa en liten katalog på vad som har skett under de gångna decennierna. 1945 tillkom jordförvärvslagen och 1947 lagen erhet och inte minst, som jag tidigare om statens förköpsrätt. 1947 ändrades också expropriationslagen, och en ny expropriationsgrund infördes som innebar rätt för det allmänna att inlösa annan jordoch skogsbruksfastighet för att stärka ofullständigt jordbruk. 1947 fick vi också den nya byggnadslagen, som gav kommunen det s.k. planmonopolet. 1949 ändrades på nytt expropriationslagen, vilket bl.a. innebar försämrade värderingsregler för markägaren. 1950 kom den nya strandlagen. 1953 infördes bl.a. begreppet zonexpropriation och tomtexpropriation, jordförvärvslagen förlängdes, och samma år tillkom en lag om rätt till sand-, grusoch stentäkt inom allmänt vattenområde. 1955 blev det en ny jordförvärvslag Sedan är det intressant att i slutet av 1950-talet hände det inte så mycket på det här området. Varför det? Ja, den minnesgode minns att det var en motgångens tid för socialisterna och det socialdemokratiska partiet. Oväsentligt i det här sammanhanget är inte heller att högerpartiet då var det största oppositionspartiet, med andra ord något av en garanti mot marksocialisering. Men på 1960-talet kom marksocialiseringen i gång igen, och 1964 infördes naturvårdslagen, som i ersättningsavseende missgynnade markägaren. 1966 ändrades expropriationslagen så att den enskilde markägarens möjlighet att föra talan i högre instans försämrades. 1967 infördes förköpsrätt för kommunerna vid försäljning av mark, realisationsvinstbeskattningen ändrades och en statlig lånefond för kommunala markförvärv inrättades. 1971 — i december för ett år sedan — ändrades expropriationslagen på nytt liksom byggnadslagen och naturvårdslagen, vilket tillsammans utgjorde en uppseendeväckande utmaning gentemot den enskilde. Moderata samlingspartiet och tidigare högerpartiet har konsekvent försvarat den enskilda äganderätten. Konsekvent har vi motsatt oss inskränkningarna. När vi nu står inför de första momenten i ett slutskede av den marksocialistiska utvecklingen måste jag dess värre beklaga att det rejäla stödet från centerpartiet och folkpartiet har uteblivit. Jag vill inte direkt påstå att de här båda partierna har framlagt förslag för att socialisera mark eller för att flytta fram positionerna när det gäller marksocialisering. Men jag måste fråga: Var står de här båda partierna? Jag tycker att den frågan är angelägen i dag, när vi står inför de här viktiga besluten och ett fullföljande av vad vi inledde för ett år sedan, nämligen 1971. Vi upplever inte en klar och entydig markpolitik. Varför agerar dessa partier så passivt i de här frågorna? Kanske är det fel att slå ihop de båda partierna. I vissa fall skiljer sig folkpartiet från centerpartiet. Men det är som sagt svårt att klara ut, och jag tycker det vore bra, om vi fick besked på den här punkten. Att landets renläriga socialister är belåtna förstår jag. Hur folk i allmänhet, som ännu inte har blivit informerade tillräckligt om vad som sker, kommer att reagera får framtiden utvisa. Att folk i allmänhet har en annan uppfattning om äganderättsfrågorna än vad flertalet riksdagsledamöter tycks tro, är jag ganska övertygad om. För en sådan uppfattning får man stöd av bl.a. den SIFO-undersökning som gjordes i våras angående svenska folkets inställning till markägande, tomträtt, boende m.m. Av de tillfrågade föredrog 89 procent att äga den mark på vilken villan eller radhuset står. Det framgick t.o.m. att omkring 50 procent ansåg att flerfamiljshuset skulle stå på enskilt ägd mark. Kom sedan och säg, som statsrådet Lidbom gjorde under förra årets behandling, att det numera är otidsenligt att äga! I stora stycken är det nu fråga om en repetition av vad vi gjorde i december 1971. De stora nyheterna i expropriationslagstiftningen tillkom för ett år sedan; kommunerna fick då praktiskt taget oinskränkt rätt att tvångsköpa byggnadsmark med hänvisning till den framtida utvecklingen. Tvångsrätten skulle också gälla inom bebyggda områden, och värderingen skulle utgå från 10—15 år gamla fastighetsvärden. Detta yrkade vi i moderata samlingspartiet självfallet avslag på. Centerpartiet och folkpartiet uttalade sig för de allmänna syftena men begärde uppskov. Nu skall den s.k. lagreformen fullföljas, och utöver upprepningarna finns det en del nyheter. expropriationsbefogenhet beträffande mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Vi yrkar avslag på huvudregeln, och vi är ensamma om det. Här går tydligen en klar skiljelinje mellan majoriteten socialdemokrater, kommunister, centerpartister och folkpartister å ena sidan och moderater å andra sidan. Centerpartiet och folkpartiet instämmer således i utskottets uttalande, att det inte nu finns anledning att ompröva beslutet från december 1971 om den viktiga och grundläggande s.k. huvudregeln. Då begärde ju centerpartiet och folkpartiet uppskov, men nu har man tydligen accepterat den regeln. Här får man således ett första svar på frågan om dessa partiers markpolitik. Eller har jag möjligen fel? I så fall finns det ännu möjlighet att rätta till det felet — eller det eventuella olycksfallet i arbetet. Reservationen 3 behandlar en detalj, nämligen tomträttsexpropriationen. Låt mig här få säga att utskottet har arbetat under mycket stark tidspress. I hög grad har det berott på att regeringen kom med tre stora och omfattande h irenden som vårt utskott skulle behandla — det var frågan om de tomma lägenheterna, ändringarna i expropriationslagen och den fysiska riksplanen. Allt detta kom flera veckor för sent. Att vi också måste arbeta på detta otillfredsställande sätt i slutet på höstriksdagen och kanske t.o.m. fortsätta i julveckan anser jag faktiskt vara regeringens fel. I den här brådskan har tyvärr en mening i reservationen 3 inte observerats av oss från moderata samlingspartiet. Jag skall be att få citera den: ”Mot bakgrund av att huvudregeln om expropriation för tätbebyg gelseändamål ger möjlighet att i god tid förvärva erforderlig mark är den särskilda regeln om tomträttsexpropriation enligt utskottets mening obehövlig.” Detta stämmer inte överens med vad vi säger i reservationen 2. Egentligen skulle jag kanske inte ha yrkat bifall till reservationen 3 trots att vi står med på den, men jag gör det ändå. Vi måste emellertid då undanta denna mening, vilket jag alltså anmäler för kammaren på detta sätt. I reservationen 5 anför fröken Ljungberg och herr Adolfsson att en rätt till expropriation av vanvårdad egendom kan införas, om ”fastighetsägaren klart visar brist på intresse eller förmåga att hålla fastigheten i skick”. Här går majoriteten längre, och det är därför vi från vårt parti har reserverat oss Reservationen 6 utgör en repetition från 1971 och gäller värdestegringsexpropriation. Vi anser att grunderna är alldeles för oklara. Den som utsätts för tvångsåtgärder riskerar att bli sämre behandlad än andra medborgare, som fritt får sälja sin fastighet till aktuella priser. Här är vi också ensamma. Även här står centerpartiet och folkpartiet markpolitiskt på samma grund som socialdemokrater och kommunister. Markpolitiskt intressant är också reservationen 7, i synnerhet i vad beträffar centerpartiet. Jag hoppas att jag får ett klargörande av hur centerpartiet ser på just den här delen av markpolitiken. Jag kanske skall nämna att på den här punkten kommer herr Adolfsson senare att särskilt behandla frågan om villaägarna, men jag vill ändå uppehålla mig ett ögonblick vid dem. Vi i moderata samlingspartiet vill återigen garantera villaägarnas rätt, och här gör vi det tillsammans med folkpartiet. Expropriation får enligt vår och folkpartiets mening ske ”endast när detta framstår som oundgängligt från samhällsbyggnadssynpunkter”. Här hänvisar majoriteten — och det kommer man väl att göra i den framtida debatten — till 2 kap. 12 § i lagförslaget. Jag ber att få citera: ”Expropriationstillstånd skall icke meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den.” Det här skulle alltså anses innebära att något slags skydd för villaägarna nu skulle införas. Men för det första tycker jag att det inte alls är något nytt. Det har funnits något liknande i tidigare lagstiftning, det har bara utvecklats. För det andra anser jag att det är alldeles för allmänt skrivet. Framför allt skall man j nföra den här paragrafen med vad som står på s. 40 i betänkandet. Där skriver nämligen vänsterpartiet kommunisterna, socialdemokraterna och centerpartiet att ”kommunerna skall ha en obetingad företrädesrätt till mark, som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgärder, och att företrädesrätten skall kunna göras gällande genom markförvärv på ett tidigt stadium av planeringsprocessen”. Jag måste ställa frågan till talesmännen för centerpartiet: Var står ni här? Skall man ta hänsyn till paragrafen eller skall man ta hänsyn till det som står på s. 40, vilket är ett uttalande av utskottet i anslutning till behandlingen av just den här paragrafen? Om markägaren är villig att utföra bebyggelse enligt kommunala bebyggelseplaner skall inte expropriation behöva ske. Det är någonting som behandlas i reservationen 8. Beträffande giltigheten anser vi att ett år efter det att expropriationstillstånd ges skall talan vid domstol kunna anhängiggöras, och det har vi yrkat på i reservationen 9 b. Reservationen 10 behandlar presumtionsregeln, dvs. att man vid värderingen går tillbaka 10—15 år. Vi gick emot detta 1971, och kritiken kvarstår. Den gäller också den utvidgning som nu sker Frågan om processledningen kommer att behandlas senare av herr Winberg. Jag ber nu, fru talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer för vilka fröken Ljungberg, herr Adolfsson eller jag själv står. Slutligen: Är vi då i moderata samlingspartiet helt emot expropriation? Det kan ju tänkas att några får den uppfattningen någon gång när vi diskuterar de här frågorna — i varje fall hörs det ibland i de s.k. politiska buskarna. Jag vill naturligtvis deklarera att det är vi visst inte. Tvångsövertagande kan vara motiverat.

Vi i moderata samlingspartiet beklagar det. Vi anser att personlig äganderätt, fri företagsamhet och spridande av ägandet är viktiga förutsättningar för stigande materiellt välstånd. Äganderätten, ansvarstagandet och förvaltarskapet av mark eller egendom för en enskild är utomordentligt betydelsefulla faktorer i det framåtskridande samhället och utgör grundprinciper i vår markpolitiska syn.

Fru talman! Jag kan i stort sett instämma i vad herr Grebäck sade. Det är en litet egendomlig situation man har kommit i att i andra eller tredje anförandet i den här debatten bli anklagad för att medverka till en marksocialisering. Jag föreställer mig att om herr Wennerfors läser vårt nyantagna partiprogram och även tidigare partiprogram skall han finna att där finns inte några linjer i den riktningen, Jag utgår från att de reservationer vi avgivit och behandlingen i övrigt i utskottet stämmer med partiprogrammet. Det har inte antytts någonting annat från partihåll. Jag kanske framförde min kritik — för det var kritik av propositionen på väsentliga punkter i en stillsam ton och inte riktigt i den ton som herr Wennerfors använde. Och jag tror att det skall gå att komma till ett — Nr 143 resonemang om dessa saker senare som visar att vi inte helt gått på Torsdagen den
Fru talman! Herr Tobé säger att han har hamnat — jag förmodar att herr Grebäck upplever det så också — i en egendomlig situation. Ja, men det beror faktiskt inte på mig. Det beror på innehållet i betänkandet. Det är många fler än ni anar som just undrar var ni står markpolitiskt. När jag ställer den frågan säger herr Grebäck att jag kommer med i argumentet att vi i moderata samlingspar överdrifter. Han framför oc tiet inte förfogar över särskilt många röster och att vad vi står för sannerligen inte är en garanti mot marksocialism utan en garanti för markspekulation. Men snälla herr Grebäck, om vi tre nu hade varit överens här, då hade det ju verkligen utgjort en garanti mot fortsatt marksocialisering. Ni hade kunnat hjälpa oss när det gäller huvudregeln, när det gäller villaägarskyddet, när det gäller värdestegringsexpropriation och när det gäller presumtionsregeln.

Det är sådant som vi säger nej till. Vi vill väldigt gärna ha stöd från både

Fru talman! Markspekulation och markvärdestegringringar begränsar kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik. Markfrågorna har en avgörande betydelse för all samhällsplanering, och här utgör expropriationslagstiftningen ett mycket viktigt inslag. Det är nödvändigt att lagstiftningen förbättras och utformas på sådant sätt att mark kan överföras till samhället utan att ersättningen för sådan mark påverkats av förväntningsvärden eller annan oförtjänt markvinst. Bostadsbyggandet och serviceinrättningar m.m. har i många år fördyrats bl.a. på grund av bristen på effektiva medel att snabbt och till skäliga priser få överta lämplig mark. Detta har många gånger lett till bostadsområden som blivit överexploaterade och även i övrigt otillfredsställande från miljösynpunkt. Då markkostnaderna har stor betydelse för boendekostnaderna är det nödvändigt att genom lagstiftning se till att den markvärdestegring som skett framför allt under 1960-talet inte får slå igenom i priserna på den mark samhället förvärvar. För att kommunerna skall kunna utnyttja möjligheterna och trygga tillgången på mark måste kommunerna ges ökade ekonomiska resurser för att fö till bostadsbyggandets följdinvesteringar, för gator och vägar, vatten och avlopp, skolor, barnstugor och olika slag av service. Praktiskt taget alla i denna kammare är överens om att värdeökningar som beror av samhällsinsatser inte skall ersättas till markägare utan komma samhället till godo. Samhällets behov av inflytande över marken har år från år ökat. Det framgår inte minst av de problem som vi skall börja diskutera under morgondagen i anslutning till propositionen 111. En av de viktigaste frågorna i den proposition och det betänkande som vi nu behandlar gäller hur man skall kunna skapa tillräckliga garantier för en eliminering av markvärdevinster. De vidgade möjligheter att expropriera mark för tätbebyggelseändamål och tomrättsupplåtelse som infördes under fjolåret var betydande framsteg, även om vänsterpartiet kommunisterna velat gå väsentligt längre.

Några större erfarenheter av de förändringar som infördes i expropriationslagstiftningen under fjolåret finns naturligt nog inte ännu. Vi har från vår sida bl.a. därför inte nu i vidare bemärkelse tagit upp de markpolitiska problemen och de åtgärder som behövs för att komma till rätta med dem. Jag vill hänvisa till de synpunkter och förslag vi tidigare framfört, bl.a..i motionen 513 år 1971, och understryka att vad som där sägs alltjämt är giltigt. Vi återkommer till dessa frågor i annat sammanhang. En mycket viktig sak har vi emellertid återkommit till i årets motion — detta är något av en kärnfråga — och det gäller ersättningsberäkningar enligt presumtionsregeln. Vi ansluter oss till de skäl som anförts i propositionen för en utvidgning av presumtionsregeln och tillstyrker att en utvidgning nu genomförs. Om presumtionsregeln skall få någon verklig betydelse när det gäller att nu komma till rätta med och vara ett verkligt effektivt medel mot den typ av oförtjänt markvärdestegring som det här är fråga om, måste presumtionstidpunkten läggas fast vid en bestämd tidpunkt. Den av utskottsmajoriteten föreslagna presumtionstidpunkten kommer på sikt att skjutas framåt i tiden och prisnivån att stiga ytterligare. Rent allmänt har från olika håll uttalats sympatier för vårt förslag om en fast presumtionstidpunkt, men det har invänts att det skulle innebära betydande svårigheter vid tillämpningen. Man har sagt att man inte kan följa vårt förslag, bl.a. beroende på att ju längre tidsperiod det gäller, ju svårare blir det att göra riktiga bedömningar. Enligt vpk:s uppfattning måste man — om man vill ge ett ordentligt bidrag till kommunernas möjligheter att förvärva mark till rimliga priser — bestämma en fast tidpunkt, efter vilken den värdestegring som beror på samhällets utbyggnad inte skall ersättas. Vidare måste kommunerna få ökade ekonomiska resurser, bl.a. genom väsentligt ökade anslag till lånefonden för kommunala markförvärv. Att utforma värderingsreglerna bör inte vara svårare än att den saken skall kunna klaras — kanske på det sätt som vpk tidigare föreslagit, nämligen genom särskilda markvärderingsnämnder i varje län. Avgörande är emellertid om man vill vara med om åtgärder i syfte att ytterligare begränsa och förhindra markspekulationer. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 11 b till civilutskottets betänkande nr 34.

Fru talman! Här står man mellan två hötappar och vet inte hur man skall bära sig åt. Det Wennerforsska inhoppet i den här frågan var fascinerande. Under första delen av herr Wennerfors” anförande kom jag att tänka på när han och jag var tillsammans i Amerika i höstas på allmänna medel. Herr Wennerfors skildrade här i sitt anförande ett samhälle där människornas frihet begränsas på grund av lagar och förordningar som tillkommer genom socialdemokratiskt maktövergrepp. Men herr Wennerfors borde minnas det vi fick se i Amerika av vad man med ett egendomligt ord skulle kunna kalla privatsocialism, där de privata markägarna minsann inte sparade på inskränkningar i allmänhetens frihet att få vistas på de markbitar som de behövde bosätta sig på för sitt uppehälles skull. Men tankarna på den här amerikaresan försvann snart när herr Wennerfors fortsatte sitt anförande och man fick uppleva ett fascinerande skådespel, speciellt mot bakgrunden av den i dag offentliggjorda opinionsundersökningen. Jag sätter mycken liten tillit till opinionsundersökningar, men denna opinionsundersökning har ju gjorts av statistiska centralbyrån med av riksdagen anslagna medel. Den visar att moderater, centerpartister och folkpartister, om det hade varit val i dag och enligt de premisser som denna undersökning utgått ifrån, skulle ha fått över 50 procent av väljarna. De skulle alltså ha kommit i regeringsställning. Vi har här alldeles nyss fått uppleva den första konseljen. Så skulle det alltså gå till i fortsättningen med helt skilda ståndpunkter i mycket centrala och väsentliga frågor. Det blir naturligtvis spännande och skojigt — om man skall se saken på det sättet. Men jag tror inte att människorna så värst länge kommer att uppfatta det som särskilt skämtsamt; det här med politiken är mycket allvarliga saker. Det vore emellertid intressant att få veta — och herr Wennerfors borde kanske kunna ge det beskedet eftersom han väckt denna diskussion — vilket slags markpolitik ni avser att föra om ni kommer i den situationen att ni tillsammans med de andra borgerliga skall bedriva regeringspolitik. Det lär vara fler som är nyfikna på den saken än de som är nyfikna på den politik som herrar Grebäck och Tobé är företrädare för. Jag skall avhålla mig från ytterligare kommentarer i det avseendet. Herr Claeson tog upp frågor — och det har även de andra talarna gjort, framför allt herr Wennerfors — som var uppe till diskussion vid förra årets behandling av denna fråga. Diskussionen fördes även den gången på en torsdag — den 9 december — och då framfördes principiella synpunkter. Jag skall inte närmare gå in på dessa, bl.a. därför att jag sett på talarlistan att statsrådet Lidbom har anmält sig till debatten. Det är skönt när statsråd talar om i förväg att de skall delta i debatten. Det är en god service till oss alla att vi får veta att statsrådet tänker göra det — man kan då stanna kvar för att få lyssna till de intressanta saker han förmodligen har att säga. Jag antar att vi kommer att få en del kommentarer till just de principiella avsnitt som här tagits upp. Jag avser alltså att helt avstå från att kommentera dem. Till herr Claeson vill jag bara säga att presumtionstidpunkten var uppe till diskussion under förra höstens debatt. Om presumtionstidpunkten kan man ha delade meningar. De tio åren, som kan bli femton år, är väl — Nr 143 inte något heligt tal, och ingen kan säga att talet är alldeles riktigt. Det Torsdagen den kunde naturligtvis vara några år mer eller mindre, men någonstans skall 14 december 1972 gränsen gå. Att låsa sig vid en tid och sitta kvar där i evighet som kommunisterna har föreslagit, har vi ansett vara alltför besvärligt. Åren går, och det är svårt att skönja något långt bort i det historiska töcknet. Ändringar av byggnaderna kan ske, och om tidrymden blir kolossalt lång kan det bli mycket svårt att definiera värdeföränringarna. Man har fått stanna vid en begränsad tidsperiod och har då ansett tio år vara skäligt. Låt mig till herrar Grebäck och Tobé säga att vi är tacksamma för den anslutning till propositionen som de uttalat. Jag förmodar att herr Lidbom kände sig nöjd inför de vänliga omdömen som herrarna fällde över propositionen. Det är skönt när så är fallet. Men när de försöker ge sken av att det är så enkelt att göra den lilla ändring som herr Tobé kallade för minus ett år plus tre, håller jag inte med dem. En central punkt i den nya lagen, herrar Tobé och Grebäck, är ju att man har vänt på bevisbördan så att den åvilar den som gör anspråk på att få ersättning för en värdestegring som han inte medverkat till, en ersättning som skall betalas av den som skapat det nya värdet. Det är inte en så liten sak, som någon kanske kan föreställa sig, men på vissa punkter måste man markera att man skiljs någonstans. Vi är dock tacksamma för det stöd i övrigt som har givits åt förslaget. En fråga som herr Tobé, herr Grebäck och även herr Wennerfors var inne på och som i utskottets betänkande behandlats under rubriken ”Processledning och vissa rättegångskostnader” gäller utredningsbesluten. Beträffande dessa föreslås i propositionen att fastighetsdomstolen i ett inledningsskede skall meddela parterna vilken utredning den anser behövs i målet. Beslutet får omprövas men bara då särskilda skäl kan föreligga. Kommer en sakägare med bevisning utanför denna ram, får han ersättning för kostnaderna bara i den mån bevisningen påverkat utgången av målet till hans förmån. Reservationen 12b, som moderaterna står för, innebär ett rent avslagsyrkande i fråga om utredningsbesluten. I reservationen 12 a, som centern och folkpartiet står för, godtas förslaget på prov, om man får säga så, men reservanterna vill dock luckra upp innehållet och låta domstolen avgöra när beslut behövs. Man skall även vara försiktig i övrigt vid tillämpningen. Utskottsmajoriteten har också sagt att domstolen självfallet skall iaktta viss försiktighet. Inga olika meningar finns om att beslutet måste förberedas noga. Det är vi alla överens om. I varje fall var det klart vid utskottsbehandlingen att sakägarnas rätt inte skall trädas för när. Såvitt jag förstår är motsättningarna mellan majoriteten och de som står bakom reservationen 12 a inte så stora som det först kan synas. Vi tycks nämligen också vara ense om att åtgärder av den här typen kommer att förbättra handläggningen. Jag vill erinra om att ett enhälligt lagråd har tillstyrkt förslaget om utredningsbeslut. Jag anser alltså att mycket starka skäl finns för utskottets ställningstagande på denna punkt, när utskottet tillstyrker vad som är föreslaget i propositionen. En annan fråga som också har rönt ett visst intresse i diskussionen är frågan om expropriationstillstånds giltighet. Alla är vi överens om att expropriationstillstånden bör bli så korta som möjligt. Propositionen innehåller föreskrifter i 3 kap. 6 § som säger att tillstånd skall gälla viss tid, men möjlighet skall finnas att förlänga tiden. I propositionen sägs vidare att kraven på särskilda skäl kommer att skärpas ju äldre tillståndet är. Fastighetsägarens intresse skall också beaktas. Nytt tillstånd, om det gamla har löpt ut, får ges bara om särskilda skäl föreligger. Det öppnas också möjlighet att förkorta tillståndet om fastighetsägarens olägenhet har ökat. För att skapa en fast praxis kommer regeringen enligt propositionen tills vidare inte att delegera den här beslutanderätten. Nuvarande praxis innebär att tillstånd i regel gäller ett år. Moderaterna föreslår i reservationen 9 b att ettårsgränsen lagfästs. Utskottet i övrigt har funnit att en sådan stupstock är orealistisk vid större expropriationer. Centeroch folkpartiledamöterna föreslår i reservationen 9 a att man skall sätta en maximigräns vid fyra år om fastighetsägaren inte går med på förlängning. Utskottet har medgivit att denna lösning kan te sig tilltalande, men — eftersom förhållandena växlar — kan i många fall en sådan tidsgräns också vara för snäv. Möjligheten att söka nytt tillstånd, på särskilda skäl, skulle kvarstå. Slutsatsen har blivit att den enda praktiskt tillämpliga lösningen är att regeringen får pröva frågan från fall till fall — och då givetvis beakta olägenheterna av en förlängning. Det finns naturligtvis skäl att gå in på även andra reservationer, men jag skall inte göra det i detta läge; jag vill bara i anslutning till diskussionen om småhusen säga att det inte bara är ett fasthållande vid den ståndpunkt som fanns beskriven i förra årets beslut, utan att statsrådet i årets proposition klart har uttalat sina synpunkter på tolkningen. Jag skall inte direkt citera det, men jag vill minnas att det längst upp på s. 219 står en förklaring till hur just den biten i lagstiftningen bör bedömas. Den tycker jag i varje fall att folkpartiet borde ha kunnat nöja sig med, eftersom centerpartiet har kunnat följa majoriteten på den punkten. Jag skall avstå från övriga frestelser, även om det som bekant kan vara rätt besvärligt — även med frestelser av den här typen — och sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 34.
Fru talman! Bara ett par ord till det herr Bergman sade beträffande presumtionsregeln och presumtionstidpunkten! Det är ju en väsentlig skillnad på de regler som man nu föreslår och de regler som vänsterpartiet kommunisterna vill ha I realiteten beror markpriset helt på när en kommun begär expropria tion. Vid expropriation skall den värde byggnaden tio år före ingivningen av ansökan om expropriation räknas bort. All värdestegring fram till den 1 juli 1971 skall ersättas. Det finns inga garantier för att man drar in ens den värdestegring som inträffar efter den tidpunkten, utan det blir beroende av när kommunen begär expropriationen. Presumtionstidpunkten flyttas följaktligen framåt hela tiden. egring som beror på samhällsut Jag tror inte att det här förslaget får någon större och mera avgörande betydelse för att pressa ner markpriserna de närmaste åren — det måste förflyta rätt lång tid innan värderingsreglerna och presumtionstidpunkten får någon större effekt. Förhållandet blir under mycket lång tid detsamma som med den nuvarande lagen om förköpsrätt för kommunerna, nämligen att kommunerna får förvärva marken bara om de betalar det höga markpris som är överenskommet.
Fru talman! Inte nog med att man här blir angripen från moderata samlingspartiets huvudtalare i debatten. Sedan får man också beröm av socialdemokraternas huvudtalare. Som tur var höll inte herr Bergman stilen riktigt, utan han gav sig in på en kritik av vad jag hade sagt. Han raljerade med att jag antytt att den ändring som kunde göras var så liten beträffande tillämpningen av bevisbördan i fråga om presumtionsregeln. Jag framhöll att skillnaden var stor men att vårt förslag till ändring var genialiskt enkelt: man tog bort ett ord och satte dit tre. Därigenom blev det en omkastning av innehållet. Dessutom bör jag väl påpeka för herr Bergman att detta inte är någon av de viktigaste nyheterna denna gång utan den var med redan vid förra årets lagstiftning. Vad beträffar de långa väntetiderna innan processen börjar får jag ge statsrådet Lidbom en eloge för att han vältaligt har skildrat hur besvärligt det är. Man väntar sig nästan att han skulle dra slutsatsen att man faktiskt skall sätta stopp för detta och ange en tidslängd av ett plus tre år som vi har gjort. Det är i alla fall en framgång att statsrådet har framhållit vikten av att tidslängden skall bli så kort som möjligt. Men vi anser att det skall lagstiftas om detta. Det skall inte bara vara en tid som är mycket oviss utan en bestämd tid, ett år första gången och tre års förlängning. Sedan får man söka på nytt, om man har särskilda skäl därtill.
Fru talman! Herr Bergman ställde frågan: Vilken markpolitik skall ni borgerliga tillsammans föra? Han verkade mycket road av den frågan. Om det föreligger skillnader mellan oss i de här frågorna, är de nog inte så stora som man tror, när man läser betänkandet. De är kanske inte större än att vi kan uppnå enighet. Låt mig än en gång konstatera, att vårt parti inte slår vakt om något slags markspekulation eller oförtjänt markvärdestegring. Vi vill inte frångå urgamla rättsprinciper på det här området. Vi anser att folk måste få känna rättssäkerhet när det gäller sådant som de äger. Vi anser också att folk måste få skälig ersättning. Jag kan inte tänka mig att det i centerpartiet egentligen finns förankring för något slags marksocialisering, och jag har velat klargöra att det självfallet inte heller i vårt parti finns någon som helst förankring för detta. När de ståndpunkter som framgår av betänkandet jämförs, får man emellertid en känsla av att så är fallet. Det är detta som vi måste komma till rätta med. Jag tror nämligen att vi trots allt bör kunna diskutera oss fram till en gemensam markpolitisk syn som har bred förankring i det svenska folket.
Fru talman! Får herr Wennerfors fortsätta sitt resonemang här, verkar det som om det skulle finnas vissa förutsättningar för att vi skulle kunna bli överens. Dels kan han tänka sig att expropriera mark, dels kan han tänka sig att avstå från markspekulation och oförtjänt markvärdestegring. Då har vi i alla händelser kommit ett stycke på väg mot samförstånd.

Det kanske skulle underlätta en fortsatt diskussion att komma överens om markpolitiken inom den regeringen.
Fru talman! Jag vill för herr Claeson bara göra klart att hans sakbeskrivning av presumtionsregeln har jag ingen invändning mot, men de konsekvenser han drar delar jag inte, och kopplingen till förköpslagen finner jag inte särdeles korrekt. Till herr Tobé vill jag säga att jag är fullt medveten om hans stora kunnighet i de här frågorna i förhållande till min nästan totala okunnighet och därför har jag försökt hålla mig till texterna så mycket jag kan. Men jag var inte så okunnig att jag inte visste vad vi beslöt förra året. Herr Tobé borde kanske ha förstått att jag måste ha gjort en felsägning. Jag skall inte ge mig in på vad herr Wennerfors s så rart mot det som han sade tidigare. Men det är så sköra trådar att det vore nog oförsiktigt att röra vid dem.